Herr talman! Först vill jag för tydlighets skull säga att jag yrkar bifall till de yrkanden från Vänsterpartiet som finns i bostadsutskottets betänkande 25. Det gäller de frågor som vi här har diskuterat. Till Erling Bager vill jag säga att jag vet att man hävdar att man måste vänta på partnerskapsutredningen. Men det är inget giltigt skäl. Redan i dag kan personer som inte lever under äktenskapsliknande former få uppbära bostadsbidrag gemensamt. Det vet vi alla om. Syskon som är av olika kön kan få bostadsbidrag till gemensamt hushåll. Men två män eller två kvinnor som lever tillsammans kan inte få det. Detta är ingen fråga som man behöver invänta partnerskapsutredningen för att fatta beslut om. Det går mycket väl att fatta detta beslut. Den inriktningen och politiska uppfattningen har jag förstått att bostadsutskottet redan tidigare har gett uttryck för. Det innebär bara att man skyller ifrån sig. Det går att fatta beslut nu om man vill.
Herr talman! Denna utredning arbetar och kommer snart att vara färdig med sitt betänkande. Jag tycker, därför precis som jag anförde på ett utskottssammanträde då Eva Zetterberg var närvarande, att det är riktigt att vänta tills utredningen är färdig och vi har ett förslag. Om detta skulle gå igenom i riksdagen finns det säkerligen flera lagar som i konsekvens därmed bör förändras. Sammanfattningsvis tycker jag att detta är ett riktigt sätt att behandla motionen på.

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm vill jag bara svara att jag tror att det är bra med ett system som kan minska statens kostnader för bostadssubventioner. Det var bl.a. räntelånets syfte. Men man skulle göra det på ett sådant sätt att det var fördelningspolitiskt acceptabelt. Det som är kruxet är att få fram ett sådant system. Jag tror inte att vi kan fortsätta att höja statens kostnader för subventioner mycket mer än vad som görs i dag. Men när detta görs måste det ske en riktig fördelning. Sedan till frågan om att börja om från början eller inte. Jag tror inte att man skall börja om från 1940 talet, när man började med en social bostadspolitik. Där har vi i stort sett varit mycket framgångsrika trots att det finns en del brister. Det är i den borgerliga bostadspolitiken man skall börja om från början. Man har misslyckats med att ta fram ett förslag som vinner brett stöd och som kan vara fördelningspolitiskt acceptabelt. Det är den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten som måste börja om från början. Men man måste också se till att det blir en bred lösning, så att man inte efter nästa val, om den borgerliga sidan förlorar, måste riva upp beslutet och starta på nytt. Det är dags att nu försöka få till stånd en bred lösning.

Fru talman! Dan Eriksson i Stockholm efterlyste en bred dialog i den bostadspolitiska debatten. Eva Zetterberg hade ungefär samma tema, nämligen att positivt pröva de förslag som läggs fram och diskutera dem. Jag vill gärna instämma i detta. Jag tycker att det är viktigt att föra en bred dialog. Från Centerns sida är vi alltid öppna för en bostadspolitisk debatt och en diskussion om breda lösningar. Det har varit vår utgångspunkt såväl inom regeringskretsen som i utskottet när vi har diskuterat de bostadspolitiska frågorna. Det kanske också är en av orsakerna till att utskottet i detta betänkande föreslår tre tillkännagivanden till regeringen och ändrar i regeringsförslagen. Mot denna bakgrund är jag också litet förvånad över Oskar Lindkvists anförande. Han målar upp en bild som jag inte alls känner igen i de förslag som vi nu skall behandla. Han säger att de är rena moderatförslag, och sedan argumenterar han emot dem. Han frågar bl.a. när vi i Centern visste att vi skulle ställa upp på marknadshyror. Jag vill försäkra Oskar Lindkvist att det inte finns några förslag om marknadshyror i det betänkande som vi nu behandlar. Vi i Centern kommer att stå fast vid den uppfattning som vi tidigare haft i vårt parti när det gäller begreppet marknadshyror. Förslaget i betänkande BoU23 om förändrade regler för statens stöd till bostadsfinansieringen innebär en omläggning av bostadspolitiken. Men det är inte den omläggning eller det systemskifte som socialdemokraterna och Oskar Lindkvist försöker att utmåla. Syftet med de nya förslagen till bostadsfinansiering kan kort sammanfattas i fyra punkter. För det första skall den hittills okontrollerade kostnadsutvecklingen i byggandet och boendet brytas. För det andra genomförs förenklingar i regelsystemet som styr byggandet och boendet för att snabba på byggprocessen och pressa kostnader. För det tredje skall det framtida byggandet och boendet utgå från de boendes egna behov. Det är de boende själva som bäst vet hur deras boende skall utformas. Det är de boende som i större utsträckning skall kunna påverka kostnader och utformning av sitt boende, inte myndigheterna, byggaktörerna och administratörerna. För det fjärde syftar förändringarna till att på sikt nå lägre kostnader för boendet både för den enskilde och för staten. Det nya bostadsfinansieringsförslaget gäller enbart nyproducerade hus. De redan befintliga husen får behålla det nuvarande systemet. Förändringarna skall ske med bibehållna sociala mål. En omläggning i förslagens riktning är en förutsättning för att det skall vara möjligt även för betalningssvaga hushåll att också i framtiden kunna bo bra i villa eller lägenhet. Kan vi inte bryta den okontrollerade kostnadsutvecklingen som den socialdemokratiska bostadspolitiken lett till, har vi i framtiden, Oskar Lindkvist, mycket små möjligheter att värna de sociala målen i bostadspolitiken. Det som Socialdemokraterna nu ägnar sig åt är en skrämselpropaganda och ett försök att dölja misslyckandet att med den egna politiken stärka de sociala målen i bostadspolitiken. Kostnadsutvecklingen under socialdemokratiskt regeringsinnehav medförde att inte alla längre kan efterfråga de nya dyra lägenheterna. Det är ju verkligheten. Lägenheterna har fått stå tomma trots att bostadsbristen inte är hävd, just på grund av att folk inte längre har råd att bo där. Därmed ökar segregationen. Detta har skett trots att subventionerna har ökat mycket kraftigt. Socialdemokraterna har sprättat ut statliga pengar till alla utan urskiljning. Under namnet ''generell välfärdspolitik'' är det de rika och de som har haft råd att bygga stort och dyrt som har fått mest. De har kunnat kapitalisera subventionerna och har gjort sig stora förtjänster på skattebetalarnas bekostnad. Aldrig i historien har så stora förmögenhetsomfördelningar skett i vårt land från kapitalsvaga grupper till kapitalstarka som inom bostadssektorn med socialdemokraternas 80 talspolitik. Av de 29 miljarder som förra året utbetalades i räntebidrag gick 85 % till 7 % av alla hushåll. Det är bara ett exempel som visar hur fel vi har hamnat. Det är detta som hotar de sociala målen och ingenting annat, och det är det som vi nu skall försöka att ändra på. Men då säger Socialdemokraterna nej, utan att ha något alternativ att komma med. På den här punkten är debatten verkligen avslöjande. Den avslöjar att Socialdemokraterna inte längre tror på sitt eget förslag om räntelån. Verkligheten har gjort att de tvingats att inse att räntelånen är helt omöjliga att införa i det realränteläge vi nu har. Deras huvudförslag är nu att en parlamentarisk utredning tillsätts, som skall utforma ett nytt system. Endast till dess skall räntelånen införas tillfälligt. Det är avslöjande. Om majoriteten skulle följa den linjen skulle villervallan och osäkerheten inför framtiden bli total om vilka regler som skulle gälla för byggandets och boendets finansiering, och vi skulle få fortsatt stagnation på byggmarknaden. Om man saknar konkreta förslag om hur ett långsiktigt system skall utformas, såsom Socialdemokraterna och Oskar Lindkvist gör i dag, borde man tala med litet mindre bokstäver när man kritiserar de förslag som har lagts fram och skyller bl.a. Centern för att inte kunna påverka den bostadspolitiska utvecklingen och att svika de bostadssociala målen. Är det bostadspolitisk nedrustning när man undanröjer en politik som lett fram till det kostnadsläge som vi har haft i boendet och byggandet under 1980-talet och som har gett så orättvisa förmögenhetsomfördelningar? Så ser inte jag det. Vi vill från Centerns sida vara med och förändra så att det skall vara möjligt för alla att kunna bo bra också i framtiden. Bostaden är en viktig del av grundtryggheten och välfärden. Samhällets stöd för att garantera denna välfärd måste ges på ett rättvist sätt. Det är det som har styrt oss när vi har utformat våra förslag både självständigt och tillsammans med andra partier. Från Centerns sida presenterade vi mycket tidigt ett eget förslag till ny bostadsfinansiering. Det utgick från tre viktiga huvudprinciper. Den första principen innebar att stödet begränsades till en normalbostad. Det uteslöt stöd till stora och dyra lösningar. Kostnaderna utöver normalstandard skulle den enskilde själv få stå för. Den andra principen var ett stöd som utgår enhetligt efter schablon lika till alla bostäder. Den tredje principen var att bostadssektorn förutsattes bära sina egna kostnader genom en omfördelning av kostnader mellan nya och äldre hus. Det skulle ske med hjälp av räntebidrag till nya hus, som finansieras med fastighetsskatt på äldre hus. Det här var Centerns alternativ när tankarna om det nya räntelånesystemet tog fart. Det var ett förslag som fick bred uppslutning i den bostadspolitiska debatten. Socialdemokraterna hade möjlighet att välja Centerns alternativ till lösning. Men man valde bort det och gjorde upp med Vänsterpartiet om räntelånen, som nu inte är möjliga att genomföra. När Socialdemokraterna skyller Centern för att svika de sociala bostadspolitiska målen, borde det snarare utgöra en förebråelse för man att har hoppat i galen tunna. Är det som vi nu diskuterar och skall fatta beslut om enbart moderat politik? Vad finns med och vad är annorlunda i det förslag som nu har lagts fram i förhållande till vad Centern tidigare har sagt? Begränsning av stödet till normalbostad finns med -- likaså enhetssubventionen efter schablon. Räntebidragen finns kvar -- likaså fastighetsskatten. Skillnaden är att räntebidrag och fastighetsskatt inte knyts samman i en fond såsom i centerförslaget. Det som är nytt är konstruktionen av räntebidragen så att systemet blir mer räntekänsligt och att räntebidragen i nyproduktionen på sikt avvecklas så att neutralitet råder mellan hyresrätt och äganderätt. Genom att de boende direkt påverkas av förändringarna på räntemarknaden, skapas incitament för de boende att ekonomiskt bete sig på ett sådant sätt att de medverkar till att hålla nere räntor och inflation. Det är detta som är nytt, och det är bra. Avvecklingen av räntebidragen till det som motsvarar avdragsrätten för låneräntor i ägarsituationen fanns däremot inte med i Centerns förslag. Det är det som Socialdemokraterna och andra nu ondgör sig över och försöker misstänkliggöra Centern för och skrämma hyresgäster och andra boende med. Men det finns en kontrollstation inlagd om tre år. Centern har slagits för att få dit den, för att man skall veta att man klarar en avveckling så att de långsiktiga målen inte går förlorade. Skulle det visa sig att det inte går att klara en avveckling med bibehållna mål får man avbryta eller gå långsammare fram. Men den grundläggande uppbyggnaden av finansieringssystemet behöver inte förändras. Det är en stor fördel. Det som skall revolutionera kostnaderna är begränsningen av stödet till normalbostad, enhetligheten efter schablon och räntekänsligheten.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

Fru talman! Agne Hansson försökte i sitt inlägg att svara på den kritik som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har riktat om att Centern skulle vara nöjd med den moderata politiken och fördelningspolitiken. Mitt omdöme är att Centern nöjer sig med litet och har små anspråk på att påverka politiken. I stora drag missgynnar ju detta helt klart de som kommer att få höga boendekostnader i nyproduktionen i framtiden. Bl.a. missgynnar detta de ungdomar som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden. Risken för att nyproduktionen kommer att minska i omfattning är också mycket överhängande. Alla dessa problem är fortfarande olösta i förslaget. Jag fick inte heller svar på min fråga riktad till Agne Hansson om fördelningspolitiken. Om nu hyrorna kommer att höjas katastrofalt mycket, som det ser ut i förslaget, hur tänker regeringen kompensera låginkomsttagarna? Kommer man att höja bostadsbidraget, socialbidraget och göra andra insatser så att folk fortfarande kan bo hyggligt? Jag tycker att det när Agne Hansson talar om bostaden som något viktigt framkommer en klar nyansskillnad jämfört med när vi och Socialdemokraterna talar om bostaden som en social rättighet -- i likhet med utbildning, vård osv. Är det bara något viktigt och inte en social rättighet att kunna bo bra? Jag tycker att Agne Hansson inlägg visar att Centern försvarar något som man har svårt att försvara. Det är Moderaterna som helt har styrt omläggningen av bostadspolitiken, och det tillstår

Fru talman! Det är uppenbarligen så att Oskar Lindkvist inte vill se det på något annat sätt än att det är dessa två ytterligheter som står emot varandra. Det gagnar tydligen Socialdemokraterna bäst. Det är möjligt att det också gagnar Moderaterna bäst. Men det är inte fråga om den vrångbild av ett systemsskifte som Oskar Lindkvist beskriver. Det finns inslag i detta som styr bort från den marknadsmodell som Oskar Lindkvist vill göra gällande råder här. När det gäller det bostadspolitiska handlingsprogram som stämman i Visby skall fatta beslut om, kan jag tala om att det är jag personligen som har haft förmånen att vara ordförande i den arbetsgrupp som har tagit fram det, om Oskar Lindkvist inte visste det. Det finns inte någon skillnad i den bostadspolitiska syn som, eller vi i det här huset gör oss till tolkar för i det här sammanhanget och den bostadspolitiska syn för framtiden som vi lägger fast där. Vi lägger fast det som är viktigt, nämligen vilka krav som måste ställas på att vi i fortsättningen, efter kontrollstationen, skall kunna gå vidare med en avveckling av räntebidragen ner till lika behandling med hyresrätten. Det är detta det är frågan om. Där ställer vi upp de villkor som vi menar är viktiga för en social bostadspolitik. I övriga delar styr det mot ökade möjligheter att pressa kostnaderna. Det är ju det stora hotet mot den sociala bostadspolitiken. Det är det som har gjort att vi inte har kunnat flytta fram positionerna under den senaste treårsperioden. Det har visat sig att det inte har varit möjligt för dem som varit betalningssvaga på marknaden att efterfråga bostäder i nyproduktionen. Detta tar vi fasta på, och det är det viktiga i det här förslaget. Därför är övergångsreglerna viktiga. Vi får se huruvida det kan påverka ekonomin i övrigt så att vi kan gå vidare. Därför har vi sett det som viktigt att inte måla ut detta faktum fram till år 2000, när räntebidragen är avskaffade. Det hinner vi att stämma av. Det är viktigt att vi får förändringar i så små steg att ingen drabbas i övergångsskedet.

Fru talman! Av Oskar Lindkvists resonemang kan man tro, att om vi bara har höga subventioner uppfyller vi de bostadspolitiska målen. Så är det ju inte. Om det vore så, skulle vi ha nått fulländningen av de sociala målen för mycket länge sedan. Subventionerna har aldrig varit större än under de senaste åren. Ingen upplever ju att de sociala målen har kommit närmare och att det har blivit billigare att bo de senaste åren. Samtidigt som hyror och kostnader har ökat har subventionerna mer än fördubblats under denna tid. Samtidigt som Socialdemokraterna nu beskyller Centern för att dra ner subventionerna, lägger ni själva förslag som innebär ännu större indragningar av subventionerna och övervältringar av kostnaderna på de boende. Det är ju det verkliga grundfelet hos Socialdemokraterna, Oskar Lindkvist. En övergång till räntelånesystemet skulle leda till att statsutgifterna minskas med flera miljarder kronor under de närmaste åren i förhållande till regeringsförslaget. Det innebär alltså flera miljarder mindre i subventioner till bostadssektorn. Dagens bostadskonsumenter förutsätts i stället ta upp lån för att hålla hyrorna nere. Dessa lån skall man sedan få betala av själva, eller också får nytillkommande hyresgäster i framtiden göra det. Även om det inte är önskvärt att ha stora statsutgifter för boendet är ju kritiken mot Centern och regeringspartierna att vi på kort sikt vill avveckla det statliga ansvarstagandet för bostadssektorn inte korrekt. Vi vill tvärtom gå långsammare fram än vad Socialdemokraterna själva har föreslagit. Skillnaderna ligger främst i att Socialdemokraterna vill dra in subventionerna för de boende och överföra kostnaderna till dem i form av lån. Det är den stora skillnaden. Regeringsförslagen innebär för det första att det blir något kostsammare de första åren för de nya husen. Det har boverket självt räknat ut. Men därefter skulle räntelånen ge betydligt högre kostnader för de boende. För det andra innebär vårt förslag, om vi tar med de befintliga husen och de som har räntebidrag i den s.k. lånestocken, sammanlagt betydligt större subventioner till bostadssektorn under de närmaste fem åren än vad Socialdemokraterna föreslagit. Är det, Oskar Lindkvist, en bostadssocialt bättre lösning att övervältra kostnaderna, som dagens hyresgäster kommer att få, på kommande generationers hyresgäster? Är det en mera bostadssocial lösning?

Fru talman! I valrörelsen, för åtta månader sedan, fick Moderaternas partiordförande frågan i radion vad som skulle hända med hyrorna vid en eventuell borgerlig valseger. Han sög på frågan en stund, och sedan sade han: Hyrorna kommer nog att sjunka med 100--300 kr. i månaden, när vi har fått makten. Agne Hansson, som vi lyssnade till nyss, var litet mer exakt. Han sade: Ja, det blir nog 125--175 kr. Så där höll man på från den borgerliga kanten och utlovade stora hyressänkningar. Det förslag som vi behandlar här i dag innebär att de borgerliga gör precis som de lovade, fast tvärtom. Den hyressänkning som utlovades har nu förvandlats till en kraftig höjning. I dag har Agne Hansson och flera andra sagt att förslaget berör bara dem som ännu inte har någon bostad, men det är en sanning med modifikation. Jag tycker, och det gör nog också hyresgästerna och övriga boende, att vi skall betrakta det förslag som i dag ligger på riksdagens bord som en helhet. Då kan vi konstatera att om förslaget genomförs och man tar bort 3,4 miljarder av subventionerna till oss som redan bor, så kommer hyrorna att stiga med i storleksordningen 150 kr. i månaden, grovt räknat alltså ungefär lika mycket som Agne Hansson och andra lovade att man skulle sänka hyrorna med. På en punkt har de borgerliga rätt. Den stora dramatiska förändringen kommer för alla dem som ännu inte har hunnit skaffa sig en bostad. Det är sant. Det är detta dagens debatt handlar om. Den handlar om ett förslag som enligt min mening är en moralisk katastrof, därför att förslaget så fullständigt strider mot vad regeringspartierna lovade före valet. Men det är också ett förslag som för väldigt många människor här i landet innebär en ekonomisk katastrof. Väldigt många hushåll kommer inte att orka bära de här kraftiga hyreshöjningarna. För dem som ännu inte har hunnit skaffa sig en bostad handlar höjningarna över en natt om -- det finns litet olika uppgifter i de siffror som vi har fått i bostadsutskottet -- någonting mellan 1 000 och 1 500 kr. Över en natt blir det så mycket dyrare att hyra en alldeles nybyggd lägenhet. Vilka konsekvenser det kommer att få kan vi naturligtvis tvista om. Att byggandet kommer att minska är alla överens om. Orättvisorna kommer att öka. Väldigt stora grupper kommer att vara helt utestängda från nyproduktionen. Dessutom kan man förmoda att jag och alla andra som hade turen att skaffa oss en bostad, när Oskar Lindkvist -- och ännu längre tillbaka Gustav Möller -- och andra socialdemokrater hade ansvar för bostadspolitiken, naturligtvis kommer att göra allt vi kan för att krampaktigt hålla oss kvar i de bostäder som vi har. Rörligheten kommer att minska, och de som i första hand får betala notan är de ungdomar som skall ut på bostadsmarknaden. De får svårare att få tag i små billiga lägenheter. De kommer att ha en fullständigt omöjlig situation, om de försöker skaffa sig en lägenhet i nyproduktionen. Vad säger då regeringspartierna? Vad är lösningen för framför allt ungdomar? Jo, då säger Danell, arkitekten bakom det förslag som vi behandlar i dag: Man måste bygga mindre lyxigt. Jag har frågat företrädare för regeringen vid ett antal tillfällen i den här kammaren: Vad menar man med mindre lyxigt? Vad är det för någonting som de unga människor som i morgon skall skaffa sig en lägenhet skall avstå ifrån och som jag har fått, som förvisso inte är lastgammal men som haft turen att skaffa mig lägenhet tidigare? Jag har aldrig fått något svar på den frågan. Är det mindre badrum? Skall kök inte längre betraktas som en självklarhet? Att ha minst ett rum per person plus ett gemensamt rum, är det inte längre någonting som vi skall betrakta som rimlig boendestandard? Vad är det som är lyx? Det handlar inte längre om att fila litet grand på kanterna, för det är dramatiska kostnadsfördyringar som man på något sätt skall spara in. Det är onekligen en poäng, det som Oskar Lindkvist pekade på, att vi aldrig har haft så många bostadsministrar som i dag i landet men aldrig så få här i kammaren när vi diskuterar bostadspolitik. Rent statistiskt borde en av sju ha råkat snubbla in här, men så är det inte, tyvärr. I statsrådens frånvaro vänder jag mig då till Knut Billing och andra representanter för de borgerliga partierna: Vad är det enligt er mening som unga människor skall avstå ifrån för att ha råd att skaffa sig en lägenhet i framtiden?

En sådan fördelningspolitik kan vi aldrig acceptera, och därför säger vi nej till regeringsförslaget. Under den förra borgerliga regeringsperioden var det ett uttryck som blev historiskt och som har använts många gånger sedan dess, och det användes då i första hand av mittenpartierna: Vi nådde inte ända fram. När jag satt och tänkte på den här debatten hemma i min kammare, slog det mig att det uttrycket redan nu har blivit omodernt. Under den här borgerliga regeringsperioden är det inte alls det som gäller längre, att man inte når ända fram. Agne Hansson, Knut Billing och andra har inte ens ambitionen att försöka nå fram till sina löften om stora hyressänkningar, utan nu gäller någonting helt annat. Statsrådet Bo Lundgren och de övriga sex bostadsministrarna har ropat halt, och hela den borgerliga gruppen i bostadsutskottet har tvärstannat. Därpå gör man en helomvändning, och så rivstartar man i rakt motsatt riktning mot vad man lovade, med kraftiga hyreshöjningar. Det som händer i det här rasande tempot är, har jag förstått, att Knut Billing i baksätet jublar entusiastiskt och skriker: Fortare, fortare! Erling Bager frågar sig förvirrat vart man är på väg. Det var länge sedan jag hörde en folkpartist i debatten. Centerpartiets Agne Hansson hörde vi här nyss. Han säger: Snälla, stanna, gör en paus om två år! Det här går inte bra. Det här måste vi få tänka över. Om två år vill centern alltså ha en kontrollstation.

Han beskriver den förda bostadspolitiken och säger att de förslag som nu föreligger naturligtvis skall genomföras. Därefter framhåller han: Det är min uppfattning att bruksvärdessystemet på sikt skall ersättas av marknadshyror. Varför då? Jo, när hyrorna stiger kraftigt, framför allt i nyproduktionen, som en följd av de förslag som vi i dag behandlar, kommer det system som vi har haft för solidarisk hyressättning att braka ihop. Det kommer att vara omöjligt. Då måste man ersätta det systemet med marknadshyror. Detta säger inte Oskar Lindkvist, Lars Stjernkvist eller någon annan illvillig socialdemokrat, utan det är statssekreteraren i finansdepartementet som redan nu planerar vad man skall göra efter den lilla kontrollpaus som Agne Hansson blivid utlovad. Strategin är alltså klar. Man vet vart man vill komma. Skräckpropaganda, säger Agne Hansson. Ja, det är sant att jag ryser när jag ser vart man är på väg. Man kan alltid diskutera effekterna det första året och vad alternativet hade varit, om vi hade haft en socialdemokratisk regering, men det är den långsiktiga inriktningen, vart färden går, som vi egentligen diskuterar, och det är det som gör mig orolig. Det finns, som jag ser det, bara en lösning på det här, och det är att nu, innan rivstarten börjar om någon timme, hoppa av när vi här i kammaren röstar om det nya bostadsfinansieringssystemet. Stockholm -- jag hörde förresten att det pep i Dan Erikssons jacka förut, och jag förstod att det var Bert Karlsson som ringde och frågade hur det skulle bli med hyreshöjningarna -- och för andra borgerliga ledamöter här i kammaren som naturligtvis känner sig oroliga finns det bara en lösning, och det är att hoppa av nu. Det är klart att det gör hiskligt ont att hoppa av först. Det smärtar, men jag kan lova att när ni väl har gjort det, skall vi ta hand om er på den socialdemokratiska färden. Det blir ingen lugn, behaglig och problemfri färd, för vi står inför stora problem. Också vi är sysselsatta med att dra upp riktlinjer för framtiden och söka nya vägar för att lösa problemen. Det handlar t.ex. om nya former för bostadssparandet. Att öka det kollektiva sparandet är viktigt, och där måste vi göra någonting. Det handlar om att se över hur vi skall klara miljön och det stora underhållsbehovet, framför allt i miljonprogramsområdena. Det är ett stort och viktigt problem, som vi också måste lösa. Vi socialdemokrater har inga färdiga lösningar, men vi har en del idéer och grundåsikter. Vad alla våra förslag handlar om och hela vår färd syftar till är framför allt att komma ännu närmare och ännu längre på den sociala bostadspolitiken. Den borgerliga regeringen däremot, hur vig Agne Hansson än är när han med sin ordgymnastik försöker försvara denna politik, syftar faktiskt till att komma allt längre bort från den sociala bostadspolitiken, till att fördjupa orättvisorna, till att öka kostnaderna för enskilda och till att öka segregationen. Nu, om ungefär en timme, har ni chansen att välja. Som sagt: Det gör litet ont först, Dan Eriksson och andra, men på lång sikt för hyresgästernas, för villaägarnas och alla boendes skull hoppas jag att ni tar chansen och väljer vårt alternativ. Jag yrkar bifall till samtliga de förslag som Oskar Lindkvist har framfört här tidigare.

Fru talman! Eva Zetterberg uppmanade oss tidigare här i dag att ta vara på det positiva, och det tycker jag att man skall göra. Därför vill jag gärna understryka det som Erling Bager säger om marknadshyror. Det gläder mig att vi på den punkten är överens och att han tar avstånd från vad partivännen och statssekreteraren i finansdepartementet Olle Wästberg säger. Det finns nog skäl till att inte bara ta avstånd från detta i kammaren. För bara någon månad sedan sade statsrådet Reidunn Laurén ungefär samma sak som statssekreteraren, så det är inte något hjärnspöke att man planerar att införa marknadshyror, utan det är tydligen ett reellt hot och någonting som planeras. På sedvanligt debattsätt svarar Erling Bager i sitt anförande med att angripa Socialdemokraterna och säga att det egentligen är vi som är boven som ligger bakom alla fel och brister och alla konstiga förväntningar. Det är då viktigt att säga att vi socialdemokrater i valrörelsen aldrig lovade sänkta hyror. Just med tanke på att det var en så besvärlig statsfinansiell situation och att vi var medvetna om att vi stod inför stora problem under de kommande åren, avstod vi från sådana rundhänta löften. Vad vi däremot sade var att vi skall slå vakt om det som vi har åstadkommit och se till att vi fortsätter att fördela stödet rättvist. Det sade vi. Men några nya subventioner kunde vi inte utlova. Däremot fanns det andra partier, de partier som Erling Bager nu försöker regera, som faktiskt utlovade stora hyressänkningar. Vad jag försökte säga var att det är beklämmande att nu höra företrädare för regeringspartierna försvara en politik som så fullständigt strider mot vad man lovade för bara åtta månader sedan. Avslutningsvis bara en sista kommentar till frågan om marknadshyror. Jag skall överlämna artikeln ur Svenska Dagbladet till Erling Bager, så att han förstår att detta med marknadshyror är en viktig byggsten i omläggningen av bostadspolitiken och inte en enskild fråga. När Erling Bager läser artikeln kommer han att förstå hur pass allvarligt hotet är. Jag skall överlämna utklippet när vi är klara med debatten.

Fru talman! Erling Bager säger att vi skall vidta åtgärder om effekterna blir de som Stjernkvist befarar. Det låter som om det här var första gången som Erling Bager hörde talas om att regeringens förslag kommer att leda fram till kraftiga fördyringar för de boende. Jag har på mitt rum en hög med brev, som jag hoppas också har nått Erling Bager, som beskriver hur den ena remissinstansen efter den andra varnar för mycket kraftiga fördyringar i boendet. Det är alltså inte något som jag plötsligt har kommit på. Sedan till frågan om räntelånen och den stora principiella skillnaden mellan räntelånen och Danells och regeringens förslag. Det är sant att båda förslagen innebär en besparing för statskassan, men den principiellt viktiga skillnaden -- och på den punkten försvarar jag räntelånen mycket ihärdigt -- är att räntelånen innebär en rättvis fördelning mellan generationerna. Själva grundtanken med räntelånen är att vi även i ekonomiskt besvärliga tider skall ta ansvar för att alla människor har en rimlig möjlighet att efterfråga bostäder i nyproduktionen. Det är viktigt för att vi inte skall få en uppdelad bostadsmarknad, det är viktigt för att vi skall kunna motverka segregationen. Regeringens och Erling Bagers förslag innebär däremot att man ensidigt sparar på dem som har det allra svårast, att besparingarna går ut över dem som ännu inte har kommit in på bostadsmarknaden.

Fru talman! Lars Stjernkvist säger att vi har chansen att välja, men vad är det för alternativ till regeringens förslag som vi har att välja på? Socialdemokraterna har ju nu själva konstaterat att räntelånen inte är möjliga. Det är bara en tillfällig lösning. Socialdemokraternas räddningsplanka nu är en parlamentarisk utredning. Lars Stjernkvist säger: Vi har inga färdiga förslag, vi har bara litet idéer. Det hade varit bra om Socialdemokraterna hade varit konstruktiva. Då hade det naturligtvis varit möjligt att föra en sakdebatt om sakfrågorna. Nu har vi emellertid fått förklaringen till varför det inte har varit möjligt att föra en sakdebatt och varför Socialdemokraterna har tvingats måla upp skräckbilder som inte är verkliga och argumentera utifrån dem. Så till löftena i valrörelsen. Centern har lovat 125 kr. lägre hyra i månaden. Vi baserade det löftet på diskussionerna om skattepolitiken, en sänkning av momsen på mat och boendet. Det är redan genomfört. Lars Stjernkvist säger att hyressänkningar har förbytts i hyreshöjningar. Hur kan han påstå det? Den 1 januari nästa år skall den garanterade räntan trappas upp 3,4 miljarder kronor, investeringsbidraget skall tas bort, och energiskatterna skall läggas om. Allt detta täcks mer än väl av den generella momssänkning som genomförs. En momssänkning kommer alla boende till del och kompenserar i det här fallet för varenda krona. Då kan man inte påstå att det netto blir fråga om hyreshöjningar. Detta är ren lögn. Lars Stjernkvist vill inte inse sambanden mellan bostadspolitiken och skattepolitiken, men gör man det inser man att hushållsekonomin inte går med förlust genom de åtgärder som vidtas. Hur kan Lars Stjernkvist vara så säker på det han säger? Detta har ju ännu inte inträffat. Det är ju bara teorier. Jag vill också be Oskar Lindkvist om ursäkt. Jag var inte uppmärksam på att han inte hade någon mer replik. Men Lars Stjernkvist har väl delvis svarat på de frågor jag ställde: Hur kan det vara en bättre social bostadspolitik att i dag leva över våra tillgångar och skjuta över de kostnaderna till kommande generationers hyresgäster? Vad är det för solidaritet i att de skall bära våra kostnader, kostnaderna för vår generation? Slutligen: Med det socialdemokratiska räntelånesystemet läggs betydligt mer kostnader på de boende än med regeringens förslag.

Fru talman! Min sambo brukar anklaga mig för att jag pratar så luddigt. Nu har hon fått en supporter i Agne Hansson. Det är tydligt att jag uttrycker mig väldigt luddigt. Jag försökte i mitt anförande förut tala bildspråk. När jag sade att vi hade en rad idéer om hur vi vill förändra och om hur vi vill förverkliga våra idéer, så var det riktigt när jag sade att vi inte var färdiga. Men vad jag försökte säga med detta var att jag å mitt partis vägnar erbjuder Centern -- och andra partier som vill vara med på en social bostadspolitik -- att inte bara åka i baksätet i ett rasande tempo. Jag erbjöd faktiskt Agne Hansson och andra en möjlighet att vara med och styra, inte själva utan tillsammans med oss andra som vill forma en social bostadspolitik. Jag delar nämligen helt Oskar Lindkvists uppfattning att de förslag som nu föreligger är framtagna av Moderaterna. De liknar inte på något sätt vad t.ex. Centern säger och tycker i andra sammanhang. Det var vad jag försökte säga med att vi inte på alla punkter har låst oss. Skall vi vara konstruktiva i den här kammaren måste jag medge att det förslag till räntelån, som jag tycker är bra och som mitt parti har lagt fram, inte heller har någon majoritet i denna kammare. Jag kan också konstatera att det finns en mycket stor minoritet som säger defenitivt nej till regeringens förslag. Dessutom är en betydande del av majoriteten på många punkter kritisk mot regeringens förslag. Det enda rimliga i ett sådant läge är att vi sätter oss ned och försöker hitta ett bättre förslag. Det vore litet övermaga av mig att säga att Centerns enda alternativ vore att till 100 % sluka Vi fick nyss höra en ny variant av Centerns löfte om hyressänkning i valrörelsen. Det Agne Hanssoncitat som jag använde i mitt anförande var inte det enda beviset för att även Centern deltog i denna löfteskarusell. I en debattartikel bara några dagar före valet talade man, minns jag, om att maten och hyran skulle bli 6 000 kr. billigare om Centern hamnade i regeringen. Var vänlig och tala om för mig hur momssänkningen på 3 % skall kunna väga upp hyreshöjningen! Vi behöver inte ta den som får det allra värst som exempel, de som bor i nyproduktionen, utan vi kan ta den som bor i vanliga lägenheter. Sanningen är att det inte finns någon rimlig chans att kvitta dessa saker mot varandra.

Fru talman! Om det blir ett kraftigt räntefall skulle det kunna rädda hushållen. Men jag skulle aldrig våga fatta politiska beslut där villkoret för att människor inte skulle behöva flytta från hus och hem är att Bundesbank och andra beslutar om kraftiga räntesänkningar. Att på sådana grunder fatta livsavgörande beslut tycker jag inte är särskilt ansvarsfullt. I många kommuner sänker man i dag hyrorna därför att man har tomma lägenheter. Men fortfarande är antalet tomma lägenheter inte på en sådan nivå att det är någon stor katastrof, för att använda detta ord igen. På de ställen man gör dessa sänkningar tycker jag självklart att det är bra. Det är hyreshöjningar jag är orolig för, inte sänkningar, Kommentaren om Bert Karlsson var inte bara en lustifikation. Det finns en allvarlig underton. Här i Stockholm har 48 925 personer skrivit på protestlistor mot regeringens bostadspolitik. En av dem är Bert Karlsson. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ett parti som säger att man står för vanligt folk och vad de tycker och tänker och t.o.m. skriver på protestlistor för att visa detta stöd, sedan när vi kommer hit till kammaren visar att det inte är värt någonting. 48 925 av vanligt folk har skrivit på dessa listor. Jag tycker att det är värt att lyssna på dem. Jag tycker att det är värt att lyssna på Bert Karlsson. Jag tycker det är synd att han själv och Dan Eriksson inte gör det.

Fru talman! Flera gånger under denna dag har man som argument för det nya bostadsfinansieringsinstitutet använt att det är nödvändigt av statsfinansiella skäl. Sanningen är precis de omvända. Höjer man hyrorna kraftigt -- fastighetsägarförbundet har räknat ut att det blir 150 kr. om man slår ut det på alla boende, och detta ovanpå alla andra hyreshöjningar -- utgör detta ett allvarligt hot emot den mödosamt tillkämpade prisstabiliteten. Sanningen är att detta inte är räddningsplankan för statsfinanserna -- tvärtom. De hyreshöjningar som de borgerliga med Ny demokratis hjälp nu står i begrepp att genomdriva här i kammaren är ett hot emot den mödosamt tillkämpade stabiliteten.

Fru talman! Jag skall gärna visa återhållsamhet men det betyder inte att jag tänker korta ned mitt anförande. Jag tycker detta är ett viktigt ärende och jag tänker ta den tid i anspråk som jag har anmält mig för. Det betänkande vi nu behandlar gäller om vi i Sverige skall avskaffa den socialistiska bostadspolitik som så länge präglat människors boendesituation. Därför är det inte konstigt att Oskar Lindkvist framställer majoritetens yttrande i mörka färger, liksom för den delen Eva Zetterberg och Lars Stjernkvist. Lars Stjernvkist talade om att detta förslag var en rivstart. Det tar jag som ett beröm. Han sade att det var dags att hoppa av, men man skall betänka sig innan man hoppar av. Det är riktigt, det skall man göra. Man skall då betänka att den väg Lars Stjernkvist vill beträda innebär att åka baklänges in i framtiden, och det är ingen bekväm och bra körning, det kan jag försäkra. Det är nog inget bra alternativ. Oskar Lindkvist sade att vi ville införa marknadshyror i detta system, och så citerade han mig från ett tidigare inlägg i kammaren. Vad jag sade då var alldeles rätt. Det står än i dag. Var Oskar Lindkvist kan finna stöd för någonting annat i det här betänkandet vill jag hemskt gärna att han redovisar för kammaren. Vårt förslag innebär att de privilegier som vissa upplåtelseformer och företag åtnjutit försvinner. De som bygger nya hus får nu alla göra det med samma spelregler. Den viktiga utgångspunkten för våra förslag har ogillats av Socialdemokraterna. För Oskar Lindkvist är det en självklarhet att HSB och i viss utsträckning de kommunala företagen skall ha bättre stöd än andra företag. Han motiverar detta med att dessa företag bedriver en social bostadspolitik. Vid detta uppehöll han sig en hel del i sitt inlägg. Bakom den argumentationen ligger underförstått att övriga företag skulle bedriva en motsatt politik. Detta är ingenting annat än en oförskämdhet mot dessa företrädare eller mot de politiker som inte gillar Oskar Lindkvists politik. Självfallet är det så att alla demokratiska partier i Sveriges riksdag står för en social bostadspolitik. Vi driver en politik som vi är övertygade om är till gagn för människorna. Propositionen innebär också att vi går ifrån ett system som inneburit okänslighet för byggkostnader, inflation och ränteläge. Sedan nuvarande system infördes 1974 har byggkostnaderna mer än fördubblats. Observera, fru talman, att det är en fördubbling i fasta priser. Alla seriösa debattörer erkänner att nuvarande system starkt bidragit till denna kostnadsökning. Eftersom staten har garanterat räntan har dessutom entreprenörer, byggherrar och konsumenter varit okänsliga för räntans höjd. Det system vi nu föreslår är enkelt. Bidragsunderlaget blir lika över hela landet och ligger fast över tiden. För första gången kan en köpare av ett nytt småhus räkna ut hur stort stödet från staten blir. Vad han också vet är att han själv får vara med och betala en del av räntekostnaden om räntorna höjs. Han vet också att han får sänkta boendekostnader när räntorna sjunker. Vi är övertygade om att detta nya system kommer att bidra till sjunkande marknadsräntor. Kan vi dessutom fortsätta med den framgångsrika kampen mot inflationen kommer detta leda till sänkta realräntor. Alla vet, även Oskar Lindkvist, att sjunkande räntor är viktigast av allt när det gäller att få ned boendekostnaderna. Oskar Lindkvist sade att det som sker räntemässigt sker ute i den stora världen, men så enkelt kan man inte göra det för sig. Det är faktiskt så att ränteläget i Sverige ligger två procentenheter över den genomsnittliga räntenivån i EG. Det är så -- därom är all ekonomisk expertis enig -- att den inhemska politik som har förts från socialdemokraternas sida har inneburit att räntenivån ligger åtminstone två procentenheter högre än vad som är nödvändigt. Nog borde väl Oskar Lindkvist och jag kunna vara överens om att det vore ganska rimligt att tänka sig att vi i Sverige skulle kunna vara lika duktiga i ekonomisk politik som genomsnittet inom EG. Nog vore det möjligt att tänka sig en räntesänkning med två procentenheter på sikt med en vettig ekonomisk politik. För Oskar Lindkvist tycks inte detta vara möjligt, och det är väl det som skiljer oss när vi talar om vilken politik som är vettig. Den politik som Oskar Lindkvist företräder är högräntepolitiken, och den politik som vi företräder leder till sänkta räntor. Alla vet att det är omöjligt att behålla det system som vi har i dag. Det var därför som ni socialdemokrater tog fram räntelånesystemet. Det sades att det var så märkligt, därför att det skulle innebära lägre kostnader, även för den enskilde. Det konststycket gick Miljöpartiet och Vänsterpartiet på. Alla andra -- ekonomer, kreditinstitut, byggare och fastighetsägare -- sade nej till räntelånesystemet. När vi på den borgerliga sidan sade att vi, om vi fick väljarnas förtroende i valet, skulle riva upp det beslutet, vad gjorde ni då? Jo, då tidigarelade ni systemet för att göra det svårt att riva upp. När vi trots tidigareläggningen rev upp det i höstas, blev det ett liv på er. Det var så ovisst, sade ni, och marknaden måste få ordentliga spelregler. Ändå lade vi fast spelreglerna för 1993. Vi redovisade vår gemensamma grundsyn, som de borgerliga partierna hade lagt fast i regeringsförklaringen, och då sade ni att den var alltför löslig, att den inte gav några fasta linjer. När så Georg Danell, efter mindre än fyra månaders intensivt arbete, lade fram ett förslag, byggt på den grundsynen, hade det plötsligt gått för fort. När förslaget efter några veckor presenterades i kompletteringspropositionen gick det för fort. När vi nu skall fatta beslut går det också för fort. Frågan är då hur ni skall få det här att gå ihop. Innan vi lägger fram våra konkreta förslag går det långsamt. När vi lägger fram dem går det för fort, trots att det bara är ett par månader mellan de här olika, oförenliga, ståndpunkterna. Nu kommer socialdemokraterna med en tredje ståndpunkt. De säger: Låt oss tillsätta en parlamentarisk utredning, låt oss gemensamt ta fram ett tåligt system. Det berättigade kravet att marknaden bör veta vad som skall gälla under kommande år har de glömt nu. Socialdemokraterna föreslår inget annat än att räntelånesystemet skall införas och att en utredning skall tillsättas för att ersätta det med något annat. Den enda fråga jag vill ställa till Oskar Lindkvist är denna: Varför skall man införa räntelånesystemet, om man samtidigt säger att det skall ersättas med någonting annat? Agne Hansson har tidigare ställt den frågan, men han har inte fått något svar. Jag hoppas att jag får ett svar. Jag hade också hoppats, fru talman, att vi i dag skulle kunna diskutera Georg Danells förslag nummer två, men det är inte möjligt, då det är ute på remiss. Där finns ett förslag som vi gärna hade behandlat i dag och som flera talare har tagit upp i debatten, nämligen ett bra bosparförslag. Det rör sig om ett individuellt bosparande, icke något kollektivt bosparande -- ett sådant sparsystem står icke den borgerliga regeringen för. Vi har haft nog med kollektiva sparsystem i Sverige. Det hade naturligtvis varit bra om vi hade kunnat föra en diskussion om detta. Nu kan jag bara säga att det är viktigt att vi snabbt får ett bra bosparsystem i Sverige. Det är viktigt, mot bakgrund av att vi får högre kontantinsatser i boendet, och då är det viktigt att vi stimulerar sparandet till en egen bostad. Det har också sagts att det nya systemet skulle leda till ytsnålare bostäder, och det tror jag i och för sig är riktigt. Vi har i dag en bostadsyta på i genomsnitt 45 m2 per invånare. I västra Tyskland, med väsentligt högre levnadsstandard, har man 36 m2, dvs. 20 % mindre. Det är rimligt att tänka sig att detta leder till att vi får mindre lägenheter. Det blir i alla fall inte som när socialdemokraterna höll på med den s.k. byggutmaningen, där man skulle sänka kostnaderna per kvadratmeter. När byggarna kom in med sina projekt sade myndigheterna att det var för dyrt, och då gick byggarna hem och lade på några kvadratmeter sovrums eller vardagsrumsyta, gick tillbaka till länsbostadsnämnden och sade: Nu har vi sänkt den genomsnittliga kostnaden. Vad bra, sade länsbostadsnämnden. Byggandet blev dyrare. Lägenheten blev större. Det blev dyrare för staten, men det blev också dyrare för den enskilde. Detta försvinner nu. Vi får en marknad som är anpassad efter konsumenternas värderingar, och det tror jag är mycket viktigt. Vi får också ett förslag som har en bred majoritet. Eva Zetterberg bekymrade sig och sade att det var en smal majoritet. Min fråga till henne är: Hur många partier begär hon att det skall vara? Bakom det här förslaget står Centerpartiet, Folkpartiet, Kds, Moderaterna och Ny demokrati. Är det också Vänsterpartiet som skall vara med för att det skall vara en bred majoritet? Är det definitionen? Fru talman! Får jag avslutningsvis säga att det gäller att hitta nya lösningar, att vara kreativ, att ge arkitekter möjligheter och utrymme på den här nya marknaden som kommer att uppstå. Då kommer vi att se lösningar som tillgodoser enskilda konsumenters värderingar och önskemål, inte de professionella byggbyråkraternas. Den enskilde står i centrum. Oskar Lindkvist kallar detta ett systemskifte. Måhända är det ett systemskifte att vi nu äntligen låter den enskilde stå i centrum. Jag måste säga, fru talman, att jag hälsar ett sådant systemskifte med den största tillfredsställelse. Jag tror att det är precis det som svenska konsumenter har väntat på i många år. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i bägge betänkandena.

Fru talman! Vad vi nu har att ta ställning till i riksdagsbeslutet är två alternativ: antingen genomför man det som föreslås i propositionen, som de borgerliga utskottsledamöterna har ställt sig bakom, eller också genomför man det som Socialdemokraterna har föreslagit, nämligen att införa räntelånesystemet. Samtidigt tillsätter man, enligt Socialdemokraterna, en utredning för att avskaffa räntelånesystemet. Då är det intressant att veta: Vad säger de som vi har hört i en utskottsutfrågning om dessa förslag? Så här säger Claes Norgren, riksbanken: ''Sammantaget är det riksbankens uppfattning att systemet är positivt i sina huvuddrag. Det följer väl de riktlinjer som vi tidigare har pekat på som väsentliga.'' Sören Rung säger: ''Vi har under utredningsarbetets gång haft tillfälle att yttra oss direkt till utredaren. Våra synpunkter har i allt väsentligt tillgodosetts i propositionen.'' Sören Rung säger vidare: ''Vi konstaterar med tillfredsställelse att det nya systemet i allt väsentligt lämnar det gamla beståndet orört. Det har varit mycket väsentligt för oss. När det gäller bidragsdelen har jag samma uppfattning som Claes Norgren ''att det är principiellt bra att bidragssystemet skiljs från finansieringen''. Claes Norgren säger litet längre fram i utfrågningen ''att det nu presenterade förslaget är att föredra vad gäller robusthet och enkelhet, om man jämför det med det tidigare föreslagna räntelånesystemet''. Sören Rung säger: ''Jag kan göra samma bedömning när det gäller det gamla förslaget om räntelån.'' Bengt-Owe Birgersson från SABO säger i utfrågningen: ''Sammanfattningsvis kommer jag fram till att den grundläggande struktur som finns i utredningens förslag -- med det menar jag då den parameteruppsättning som finns, dvs. ett schablonbelopp per kvadratmeter, att man ger stöd till en vis del av räntan, att det stödet trappas ned när huset blir äldre -- mycket väl kan ligga till grund för ett nytt bostadsfinansieringssystem.'' Den allvarliga kritik som Oskar Lindkvist framför delas alltså inte av andra. Det är faktiskt så, Oskar Lindkvist, att det inte finns någon s.k. expert i Lindkvists räntelån. Nämn i så fall gärna någon som gör det!

Fru talman! Som representant för Kristdemokratiska samhällspartiet i bostadsutskottet har jag, liksom partiet, kastats in i en mycket dynamisk period då bostadspolitiken och finansieringsfrågorna på ett alldeles speciellt sätt kommit i centrum. Även om vi inte var med i riksdagen under den förra mandatperioden, har vi ändå aktivt deltagit i debatten om de bostadspolitiska frågorna, och då inte minst på markplanet ute i kommunerna. Redan i valrörelsen 1991 uttalade vi vårt bestämda nej till det s.k. räntelånesystemet, och följaktligen deltog vi efter valet 1991 i beslutet att riva upp det tidigare fattade beslutet om räntelån. Vad vi huvudsakligen anförde i argumentationen var att ett nytt bostadsfinansieringssystem måste utformas så, att det inte bidrar till en ökad inflation och press uppåt på räntan. De farhågor som fanns för att den s.k. skuldfällan i räntelånesystemet skulle komma att drabba många boende, kanske främst i glesbygd och mindre tätorter, var också ett tungt vägande skäl. Dessa farhågor har senare förstärkts och tilltagit i styrka under våren 1992. Räntelånesystemets brister har tydligen numera insetts av både Socialdemokraterna och och Fi44 har yrkanden om att tillsätta en ny utredningen om bostadsfinansieringen, samtidigt som man avvisar regeringens föreliggande förslag. Fru talman! Bostaden har en mycket central roll i människors liv. Bostaden är en social knutpunkt, arbetsplats och även fritidsmiljö. I bostaden vårdas barn och äldre, där kopplar man av och vilar. Där ges också utlopp för kreativitet och kulturell verksamhet. Boendekostnaderna är dessutom en av de största utgifterna i en normal hushållsbudget. Låt oss slå fast: Tillgång till en bra bostad är för vår del en självklar social rättighet. Samtidigt är det viktigt att vi påminner oss om den goda bostadsstandard vårt land faktiskt har jämfört med de flesta andra länder. Över en miljard människor runt om i vår värld saknar en människovärdig bostad. Detta måste innebära att vår bostadspolitik inte får subventionera eller uppmuntra ''lyxboende'' eller att en sådan materiell standard utvecklas som är oförenlig med en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Kristdemokratiska samhällspartiets målsättning med bostadspolitiken stämmer väl överens med de utgångspunkter som väglett vid utformningen av regeringsförslaget, nämligen att bostadspolitiken skall utformas så, att alla ges möjlighet till en god bostad till ett rimligt pris, med ökad valfrihet och stärkt inflytande över det egna boendet. Respekten för enskilda människor kräver en långsiktig planering från samhällets sida, en planering som måste utgå från att människorna själva skall kunna forma sina liv i frihet och under ansvar i gemenskap med andra. Under min första säsong i bostadsutskottet har jag flera gånger sett prov på att man där försöker lyssna på varandra för att komma fram till bra gemensamma beslut. Efter konstruktiva debatter i utskottet har vi enats om att till regeringen göra några tillkännagivanden. Det handlar då om fördjupning av kreditgivningen i vissa fall, den regionala bostadspolitiska organisationen och nettoaviseringssystemet. I viss mån gäller det också ikraftträdandereglerna. Ett annat exempel på att vi lyssnar på varandra i utskottet gäller förslaget om fonden för fukt och mögelskador. Regeringen föreslog i årets budgetproposition att den statliga fonden för fuktoch mögelskador skulle avvecklas. På förslag av ett helt enigt bostadsutskott beslutade emellertid riksdagen om fortsatt bidragsgivning. Beslutet innebar vidare att ramen för bidrag till fonden för fukt och mögelskador vidgades till 50 milj.kr. för att trygga den fortsatta verksamheten. Det är mot den bakgrunden man måste se utskottets avstyrkande av förslaget om ytterligare 50 milj.kr. gäller tillsättande av en parlamentarisk utredning med uppgift att föreslå ett långsiktigt finansieringssystem. Ett liknande yrkande finns även i Vänsterpartiets partimotion Fi44. I sin motivering för yrkandet om avslag på dessa motioner hänvisar utskottsmajoriteten till vad som anförts i propositionen i den här frågan, nämligen att det är regeringens avsikt att efter år 1995 göra en avstämning av utfallet av reformen inför den fortsatta omdaningen av finansieringssystemet. Vid den tidpunkten kan regeringen komma att överväga ytterligare insatser t.ex. i fråga om bostadsbidragen, om så skulle visa sig nödvändigt. Om kontrollstationen 1995 visar att revideringar av systemet bör göras finns i det läget anledning för riksdagen att överväga formerna för en eventuell kompletterande utredning, som mycket väl kan vara parlamentarisk. Det är naturligtvis att föredra att man har en så bred politisk majoritet som möjligt vid utformningen av så viktiga frågor som finansieringen av bostadsförsörjningen. Det viktiga nu är ändå att äntligen ge aktörerna på bostadsmarknaden de signaler som krävs för att de i sin tur skall kunna fatta de långsiktiga beslut som ofta är nödvändiga när det gäller frågor om boendet i vid mening. Fru talman! Regeringens förslag till nytt finansieringssystem rymmer i flera avseenden de idéer som Kristdemokratiska samhällspartiet framförde i sin bostadspolitiska motion till riksdagen under den allmänna motionstiden redan år 1988. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandena

Herr talman! Jag vill till en början påminna Britta Sundin om att när den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram sitt förslag till budget för budgetåret 1991/92 miljarder kronor. Enligt den senaste prognosen, nr 6, från riksrevisionsverket blir underskottet över 71 miljarder kronor. Jag vill alltså hävda att det statsfinansiella läget har försämrats under det här budgetåret, som Socialdemokraterna kan anses fortfarande ha stort ansvar för. I mitt inledningsanförande ställde jag därför frågan varför Socialdemokraterna nu anser sig kunna lägga ut pengar på ytterligare bostadsbidrag, eftersom man i fjol, i maj, när detta diskuterades av bl.a. Britta Sundin och mig, var helt emot den typen av tankegångar. Det är också riktigt, precis som Britta Sundin sade, att vi i maj 1991 hade ett förslag om att ytterligare höja bostadskostnadsgränsen för ungdomar. Med hänsyn till den försämring av det statsfinansiella läge som jag här har redovisat anser vi oss i nuläget inte kunna lägga fram detta förslag. I mitt inledningsanförande sade jag också att vi i Centern tror på ett selektivt bostadsstöd. Det generella stödet har ju diskuterats mycket här, och oppositionen är väl överens med oss om att vi inte kan ge så stort generellt stöd som vi ger i dag. I framtiden kommer vi från regeringens sida i stället att mycket noggrant följa upp hur det selektiva stödet kommer att utvecklas, och i regeringskansliet finns det en utredningsgrupp som arbetar med den här frågan. Britta Sundin får ge sig till tåls och se vad man kommer fram till i utredningen.

Herr talman! Det jag diskuterar med Britta Sundin är innevarande budgetår. Läget har försämrats kraftigt. När ni diskuterade detta med oss i maj 1991 då vi befann oss i opposition, ansåg ni att det statsfinansiella läget vid det tillfället var så allvarligt att ni inte hade möjlighet att lägga några nya pengar på bostadsbidrag. Därför ställde jag min fråga. När det gäller det kommande budgetåret 1992/93 skulle jag gärna vilja diskutera den socialdemokratiska budgeten med Britta Sundin, men tiden medger inte detta. Jag kan säga att det bl.a. finns ett förslag som innebär att man som engångsindrag skall dra in 5 miljarder från Stadshypotek. Det kan man inte leva på mer än ett år. Det är alltså bara en engångsföreteelse. Det finns en hel del luft i det socialdemokratiska förslaget till budget för 1992/93.